Herr talman! Efter statsrådets senaste inlägg har vi i alla fall på ett konkret sätt gjort klart var vi står, och vi känner väl respekt för varandras utgångspunkter. Jag delar kanske inte helt statsrådets filosofi att man bör låta det ligga stilla på ett område, medan man låter det rulla vidare på andra. Jag tror nämligen att alkoholbeskattningen inte är rättvis mot läskedryckerna, vilket skapar konkurrensfördelar för annan tillverkning. Jag hade nästan förväntat mig att statsrådet skulle komma in på en frågeställning som det lär viskas om litet varstans. På departementet funderar man visst över en ny form av beskattning. Man skulle väl kunna kalla det för en utvidgad produktionsskatt, dvs. såväl juicer och safter som läskedrycksapparater och pulverdrycker skulle bli föremål för något slags sockerbeskattning. Detta skulle skapa bättre jämvikt, om det nu över huvud taget är tekniskt möjligt att införa ett sådant system. Jag är inte kompetent att avgöra den saken. En viktig och central punkt som statsrådet går runt som katten kring het gröt är detta att det väl ändå skall redovisas någon gång i riksdagen. Regeringen har ändå haft en beställning. När regeringen kommer med de olika förslagen, får väl riksdagen ta ställning. Jag tycker att det fiskala intresset har fått betyda mer än det alkoholpolitiska i själva sakfrågan. Det är ingen tillfredsställande utveckling.
Herr talman! Jag har inte låtit det fiskala intresset ta överhand. För mig är de nykterhetspolitiska målsättningarna centrala, och som jag sade i min replik har det skett en sammanvägning. På Thure Jadestigs fråga när riksdagen får en redovisning kan jag säga att det kommer en sådan. Såvitt jag förstår är det lämpligt att detta sker nästa gång vi diskuterar alkoholbeskattningen. Då är det också rimligt att ta upp den här frågan till belysning.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att vagnlasttrafiken vid Rimforsa kan bibehållas även efter den 1 augusti 1981. Kinda kommun har i framställning till kommunikationsdepartementet den 4 december 1980 begärt regeringens prövning av SJ-distriktets preliminära beslut att den 1 augusti 1981 lägga ned vagnlasttrafiken vid Rimforsa station. Ärendet behandlas enligt den speciella rutin som tillämpats ända sedan år 1968 och som tillkommit på riksdagens initiativ. Kommunens framställning har därför remitterats till länsstyrelsen i Östergötlands län och SJ:s centralförvaltning. Av SJ:s svar framgår att SJ är berett att erbjuda den ende kvarvarande trafikanten möjligheter att t.v. lasta och lossa vagnar vid Rimforsa station. Särskilt avtal får i så fall slutas mellan parterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om jag finner det något dunkelt och otillfredställande och gärna vill ha det förtydligat. Vad menas t.ex. med orden ”vid Rimforsa station”? I dag går ett industrispår från denna station till trafikantens industri. Skall han inte få använda detta spår i framtiden och lasta vid sin lastkaj, eller är det bara jag som tolkar svaret fel? Skall han ha upp lasten på bil först för att köra bilen fram till Rimforsa station, så är ju hela vitsen med järnvägstransporten borta. Det talas i svaret om ”särskilt avtal”. Men redan i dag finns ett avtal mellan SJ och industrin i fråga. Jag hoppas att orden inte innebär att man tänker öka den här industrins kostnader för att anlita järnvägen. Då tvingar man ju över industrin till lastbilstransporter, och det vore fel ur både transportoch energisynpunkt. Men det värsta med svaret är att det inte ger några öppningar för framtiden. Sedan regeringen 1978 beslöt att låta vagnlasttrafiken vara kvar vid Rimforsa t. v. har kommunen byggt ett industrihotell utmed det förut omtalade stickspåret och avsatt mer mark för planerad industri. Det här svaret utesluter industrihotellets gäster och tillkommande industri från att få anlita SJ för godstransporter från Rimforsa — eller hur? Ingen skulle vara gladare än jag, om jag misstolkat svaret på den här punkten. I svaret sägs att kommunens framställning enligt rutin remitterats till länsstyrelsen i Östergötland och till SJ, och så refereras SJ:s svar men inte ett ord av vad länsstyrelsen sagt. Detta finner jag också något märkligt. Länsstyrelsen har i sitt svar tagit upp de näringspolitiska, sysselsättningsmässiga och regionalpolitiska aspekterna på det här ärendet och framhållit att om SJ får lägga ner godstransporterna från Rimforsa är detta en trafikpolitik som går helt emot de regionalpolitiska riktlinjer länsstyrelsen enhälligt fastlagt och arbetar efter. I 1977 års riktlinjer och föreskrifter för regionalpolitiken i Östergötland uttalade också riksdagen att den södra länsdelen, vari bl.a. Kinda ingår, skulle betraktas som ett prioriterat område i fråga om olika insatser för att stärka och utveckla näringslivet. Och enligt riksdagens beslut våren 1979 fördes Kinda kommun, där Rimforsa ligger, till stödområde 1; Enligt min uppfattning får inte SJ:s trafikpolitik gå helt på tvärs mot den regionalpolitiska målsättning som först regionala myndigheter och sedan riksdagen fastlagt och som kommuner och länsstyrelse arbetar hårt för att förverkliga. Jag hoppas att det länsstyrelsen sagt i sitt remissvar kommer att vägas in i statsrådets slutliga bedömning av det här ärendet. Till sist vill jag anlägga ytterligare en aspekt på denna fråga. Järnvägen Linköping-Hultsfred, utefter vilken Rimforsa ligger, ingår i riksnätet och håller på att rustas upp för rätt dryga pengar. Är det då vettigt att just i den vevan lägga ner den generella vagnlasttrafiken från en av de endast tre kvarvarande godsstationerna utmed banan?

Herr talman! Jag skulle naturligtvis ha kunnat skriva en längre uppsats i mitt svar till fru Wohlin-Andersson, men den hade jag inte hunnit läsa upp på tre minuter. Att länsstyrelsen är positiv är inte så ovanligt — alla som inte har det ekonomiska ansvaret är alltid mycket positiva. Vi som är politiker vet att det är så. Det hindrar inte att de kan ha rätt. Men när vi nu talar om Rimforsa så gäller det 31 vagnar om året — inte om dagen — och det är naturligtvis inte en bra ekonomisk bas för dem som skall betala fiolerna. Trots detta är man beredd att träffa ett avtal med företaget. Och självfallet skall stickspåret och även sidospåret vara kvar, så det är inte något problem. Om det nu är så att industrihotellet har intresse av järnvägsdrift, så råd vederbörande, med mitt i snabbprotokollet redovisade uttalande som grund, att med omedelbar verkan ta kontakt med SJ för att diskutera vilken typ av frakter och transporter man vill ha. Ingen blir gladare än jag om man Nr 9 använder järnvägen. Men jag är ledsen att säga att 31 vagnar om året är en Tisdagen den utomordentligt klen bas för järnvägstrafik — det måste vi vara överens 17 mars 1981 om. nätets Säg därför till dem på industrihotellet och alla dem som satsar att de så fort Om SJ:s vagnlast som möjligt skall försöka tala om hur många godsvagnar de vill ha och att de trafik vid Rimfor vill ha järnvägstransporter. På så sätt kan vi hjälpas åt att rädda järnvägen. Järnvägen räddas inte av ord i riksdagen, inte heller av att vi lägger ut pengar på onödiga saker. Järnvägen räddas av frakter av gods och av att hjulen rullar
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det senaste beskedet. Industrihotellet är ju nybyggt, och man har i dagarna hållit på med att skaffa hyresgäster till hotellet. Därmed är två saker självklara. Det ena är att det knappast är möjligt att just i dag säga hur mycket man vill anlita järnvägen. Det andra är att det blir betydligt svårare för kommunen att skaffa hyresgäster om inte de småindustrier man hoppas få till industrihotellet har möjlighet att använda SJ. Men nu har jag ju fått svaret att de kommer att få den möjligheten. Låt mig också säga att siffran 31 är riktig när det gäller antalet lastade vagnar 1979 78 var siffran 44, och 1978/79 var den 47. Också det är naturligtvis relativt små siffror i sammanhanget. Men jag vill säga två saker till detta. För det första var det på grund av den allmänna konjunkturnedgången som vagnlasttrafiken minskade så drastiskt det senaste året. För det andra är vi överens om — det står t.o.m. i regeringsförklaringen — att vi skall hjälpa även de mindre företagen. Det kan ju i framtiden finnas flera mindre företag som vill använda Rimforsa som godsstation, och därför anser jag att det är så viktigt att den möjligheten finns kvar.
Herr talman! Jag skulle t.o.m. kunna tänka mig att gå så långt att vi i det beslut som kommer kunde uppdra åt SJ att behålla de här sidospåren. Jag har sagt att de skall vara kvar och att det inte finns några andra planer. Men om det är en ytterligare garanti, så finns det möjligheter för kommunen, som nu försöker få tag i kunder, att se till att få kunder som har behov av och vill utnyttja järnvägen för transporter.
Herr talman! Till detta uttalande har jag naturligtvis ingenting annat att säga än att jag tackar för det. Det är positivt, och jag skall framföra det till kommunen.
Herr talman! Stig Genitz har frågat mig när kommunikationsdepartementets behandling av frågan om Västgötabanans framtid blir klar. Länsstyrelsens utredning om Västgötabanans framtid är på remiss till SJ. Enligt uppgift kommer svaret in till departementet inom några veckor. Med det underlaget kommer vi så snart som möjligt att slutföra beredningen. Kontakter kommer därvid att tas med länsstyrelsen, kommuner och övriga berörda parter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Länsstyrelsen gjorde en utredning i denna fråga, och i månadsskiftet mars-april förra året lade man fram ett förslag om breddning av den här banan, som är ungefär 8 mil lång. I början av april var kommunikationsministern i Skaraborgs län, och han sade redan då att han inte hade stor förhoppning om att man kunde göra något åt den här järnvägen. I månadsskiftet mars-april föreslog länsstyrelsen att man skulle bredda järnvägen i enlighet med utredningens förslag. Man föreslog i andra hand att järnvägen Vara-Nossebro skulle breddas. Den 9 maj skickade kommunikationsdepartementet över ärendet på remiss till SJ:s centralförvaltning. Sedan har det inte hörts någonting. Oron hos företagen och kommunerna längs den här järnvägen är stor, i synnerhet med tanke på vad kommunikationsministern sade i april månad. Järnvägen är viktig för de företag som finns här och som använder den, och den är också viktig när det gäller nyetablering av företag. Alternativet är naturligtvis att frakta på landsväg, men det är för många av de företag som nu använder järnvägen en helt ny transportform. Eftersom vägarna i de här bygderna ofta är av dålig kvalitet, torde det också kosta stora summor att rusta upp dem. Många företag använder denna järnväg. Det största är nog Necks Verkstäder AB med fabriker i Nossebro, som fraktar med 500-700 vagnar om året — det kan jämföras med de 31 vagnar, som vi nyss hörde talas om. Västsvenska Lantmän fraktar en hel del till Skara, Kvänum och Götene, och vidare har vi Kjellströms Mek. Verkstad AB, som fraktar med bortåt 100 vagnar om året. Ytterligare ett företag är Götenehus AB med ungefär 150 vagnar om året, och det företaget räknar med en ökad export under kommande år. Detta var bara några exempel på företag som använder järnvägen. Det finns givetvis många fler som gör det. Tidigare har transporterna på järnvägen minskat, men under 1979 har de ökat med 50 96. Till detta kan också läggas att militärbefälhavaren i Milo Väst har uttalat att det ur försvarssynpunkt vore värdefullt att ha järnvägen kvar.

Herr talman! Som jag nyss sade till Anna Wohlin-Andersson är det inte ovanligt att länsstyrelsen föreslår en breddning. Den skall ju inte betala, utan det skall andra göra, och den som inte skall betala är alltid den som är mest positiv till att lägga ut pengar — det gäller kanske oss alla. Jag håller med om att det här ärendet har tagit lång tid. Det har tagit för lång tid, men detta är rätt komplicerat, och länsstyrelsen har ju angivit inte mindre än nio olika alternativ. Jag sade för ungefär ett år sedan att jag var mycket tveksam till den här breddningen, och jag kan säga att jag är än mer tveksam i dag. Att rusta upp banan mellan Forshem och Nossebro, som är litet drygt 8 mil lång, skulle nämligen enligt SJ kosta 113 milj.kr. De pengarna har vi inte. Låt mig jämföra med en annan sträcka som behandlas i ett ärende som nu ligger på riksdagens bord, nämligen bandelen mellan Forsmo och Hoting, som är en tvärbana till inlandsbanan. Där är det fråga om att frakta 600 000 ton timmer per år och en upprustning som kostar 50 milj.kr. Det är en upprustning som jag verkligen hoppas att vi får pengar till, för det skulle gagna svensk järnväg och svenskt skogsbruk och göra det möjligt för oss att få bra timmertransporter. I det nu aktuella fallet skulle upprustningen för 27 000 ton kosta 113 milj.kr., alltså mer än dubbelt så mycket. Jag tror att det är rimligt att säga att förutsättningarna för att vi skall få fram de pengarna i det här landet, som i dag lånar av utlandet till sin höga levnadsstandard, är försvinnande små.
Herr talman! I svaret står att man tänker ta kontakt med länsstyrelsen, kommuner och övriga berörda parter. Jag hoppas att man vid de kontakterna, trots att dessa instanser inte skall betala det hela, lyssnar till vad de har att säga och tar hänsyn till deras argument.

Herr talman! Ewy Möller har frågat mig om jag vill lämna riksdagen upplysning om vad som är det faktiska läget avseende fattade beslut och anvisade medel för byggande av en bro vid Bjursund i Kalmar län. Enligt den av riksdagen fastlagda planeringsordningen tar varken riksdag eller regering ställning till vilka konkreta vägobjekt som skall utföras med de medel som ställs till vägverkets förfogande. De objekt som finns upptagna i flerårsplanerna för byggande åren 1979-1988 skall utföras i den ordning som planerna anger. Regering och riksdag tar ställning till det belopp som skall anvisas för vägbyggandet i hela landet. Det är sedan vägverkets uppgift att fördela dessa medel enligt gällande planer. I flerårsplanen för byggande av länsvägar i Kalmar län finns bro över Bjursunds ström upptagen med planerad byggstart år 1982. Statens vägverk räknar i sin programbudget för åren 1981-1983 med att bron skall kunna börja byggas under år 1982 och bli färdig år 1984.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga och får väl vara nöjd så till vida att kommunikationsministern har en positiv inställning till byggandet av en bro vid Bjursunds ström i Kalmar län. Detta kan kanske dämpa den oro som är anledningen till att jag ställde frågan. Det finns nämligen en stor oro bland de människor som bor och idkar näring i Loftahammar och som i decennier har väntat på bron och nu trott att målet är ganska nära. Oron har uppstått på grund av de farhågor som under senare tid har uttalats litet för ofta dels av vägverket i Kalmar, dels också av socialdemokrater i Kalmar län som yrkat på medel på tilläggsbudget för den här bron. Man ifrågasätter ett påbörjande av brobygget 1982, därför att det befaras att väganslagen för investeringar 1983/84 reduceras så kraftigt att man helt plötsligt står utan pengar för att kunna fullfölja projektet. Man befarar också att man måste ta i anspråk medel från driftanslaget för underhåll av vägar. Det här vore djupt olyckligt och får naturligtvis inte ske. Konsekvensen skulle ju bli att underhållet i hög grad eftersattes. Nu hade jag hoppats att jag i dag skulle få ett svar som kunde tolkas så, att farhågorna är onödiga. Det är helt riktigt att ansvaret för brobygget åvilar vägverket i Kalmar. Enligt uppgift från vägverket ligger också bron vid Bjursunds ström högst i fråga om prioritet. Det finns också i 1982 års budget medel anslagna för ett igångsättande av bygget. Jag är också medveten om, att har man väl kommit i gång med brobygget, kommer det naturligtvis att rulla vidare. Det hade emellertid varit bra, om det hade funnits någon överenskommelse mellan kommunikationsdepartementet och vägverket i Kalmar, där det klart uttalas att medel kommer att anvisas för ett fullföljande av projektet 1983 och 1984 och att denna överenskommelse skall hållas. Det skulle kännas betryggande, om man finge ett sådant löfte, och det skulle också undanröja alla negativa komplikationer i fortsättningen.

Herr talman! Jag är medveten om att man i Kalmar län, både på vägverket och på andra håll, bedriver något slags propaganda härvidlag. Nu är det ju inte på det sättet en sådan här sak skall avgöras. Sådant här skall kunna avgöras av vägverket centralt. Det finns planer och det har anslagits medel. Hittills har det ju aldrig hänt att ett brobygge avbrutits, när man kommit halvvägs. Så har ju inga anslag skurits ned. Jag har i dag diskuterat en hel del vägverksplaner när det gäller utoch ombyggnadsfrågor. Det är frågor som jag anser vara något diskutabla i ett läge då så många är oroliga för underhållet. Därför skulle jag inte vara orolig i det här fallet. Tvärtom är det inte uteslutet att regeringen, som snart skall ta ställning till vissa särskilt angelägna projekt, bl.a. för referenser till industrin utomlands, kommer att tidigarelägga byggstarten för den här bron till 1981. Jag kan möjligen säga, att startas inte bygget 1982, kan det tidigareläggas till 1981. En anledning är inte minst den att man då skulle kunna lägga ned färjan och spara 1,2 milj.kr. per år i 1980 års penningvärde. Vi får en avkastning på 17 96 första året vi bygger bron. För min del skulle jag alltså åka hem till Kalmar och till dem som har speciella synpunkter säga att byggandet möjligen kan tidigareläggas till 1981. De som sedan önskar bedriva en kampanj emot regeringen av politiska skäl är välkomna att göra det, det är deras jobb. Men de som gör det som anställda i vägverket kan sluta, för de har ingen grund för sina påståenden.
Herr talman! Jag tackar Ulf Adelsohn för detta besked. Jag tycker det var mycket positivt. Jag får väl nu med tillförsikt se fram emot att projektet fullföljs.

Omfattningen av samhällelig service av olika slag har stor betydelse för en regions möjlighet att utvecklas i positiv riktning. Ett lokalpostkontor fyller därvid en betydelsefull funktion som serviceinrättning. De kommunala myndigheterna gör stora och betydelsefulla satsningar och betraktar orten som en kommundelsserviceort. En indragning av lokalpostkontoret skulle vara olycklig och motverka en fortsatt positiv samhällsuppbyggnad.
Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag delar uppfattningen att ettlokalpostkontor har stor betydelse för en positiv samhällsuppbyggnad i en kommundelsserviceort. Postverkets tjänster är en viktig del av samhällsservicen. Verket, som skall täcka sina kostnader med egna inkomster, försöker därför genom postkontor, lantbrevbäring eller på andra sätt hålla en hög service i både glesbygd och tätorter.
Delar statsrådet Ulf Adelsohn kommunens uppfattning att ett lokalpostkontor har stor betydelse för en positiv samhällsuppbyggnad i en kommundelsserviceort?
Erfarenheterna visar — och de är entydiga — att lantbrevbäringen är en mycket uppskattad serviceform.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är emellertid inte helt tillfredsställd med detta, eftersom jag inte har fått något klart besked i själva principfrågan huruvida kommunikationsministern delar kommunens uppfattning att ett lokalpostkontor har stor betydelse för en positiv samhällsuppbyggnad i en kommundelsserviceort. Bakgrunden till min fråga är den planerade indragningen av Nye postkontor i Vetlanda kommun. Kommunen, ortsbefolkningen och lokala föreningar har riktat hård kritik mot förslaget. Nye är en ort som man från kommunalt håll gör stora satsningar på. Sålunda har en ny skola byggts för ca 7 milj.kr., och av kommunens målsättningsprogram framgår att ytterligare insatser skall göras för att förstärka Nye tätort som kommundelsserviceort. Befolkningsutvecklingen under åren 1975-1979 har varit mycket positiv med en ökning från 140 till 230 personer. tors betydelse som serviceinrättning tors betydelse som serviceinrättning En indragning av det lokala postkontoret skulle stå helt i strid med kommunens ambitioner att satsa på en positiv utveckling av kommundelen. Riksdagen har vid olika tillfällen behandlat motioner som berört postverkets service. År 1980 uttalade riksdagen att det var viktigt att bibehålla filialpostkontoren i tätorterna, och jag gör här en direkt jämförelse om nödvändigheten att bibehålla lokalpostkontoren ute på landsbygden. När chefen för postverket invigde den nya postterminalen i Nässjö förra hösten, sade han enligt ett tidningsreferat bl.a. att ”några mer nedläggningar av postkontor blir det inte i fortsättningen. Den processen är i princip avslutad.” Vidare sade han: ”Jag anser att glesbygdsintressen och hänsyn till pensionärer, handikappade och andra som är beroende av närheten till postanordningar bör gå före kraven på ekonomiskt betingade rationaliseringar.” Detta är uttalanden som man hade hoppats skulle vara vägledande för beslutsfattarna. Jag är medveten om att kommunikationsministern inte i detalj har möjlighet att sätta sig in i varje planerad förändring, och av den anledningen ställde jag frågan mera principiellt. Slutligen, herr talman, skulle jag med anledning av kommunikationsministerns svar vilja ställa en följdfråga. Anser kommunikationsministern att postverkets tjänster är en så viktig del av samhällsservicen att man bör slå vakt om befintliga lokalpostkontor?

Herr talman! Som herr Fransson sade var det ju inte så lätt att veta vilket postkontor det gällde, eftersom det inte stod i frågan. Jag vet inte riktigt vad kommunen har sagt i det här fallet — vi har ju nästan 300 kommuner. När jag tillträdde det här jobbet hade jag uppfattningen att detta med att hålla postkontor var i alla delar någonting mycket bra och värdefullt. Men jag har faktiskt ändrat uppfattning något, sedan jag ute i landet märkt att människor på platser, som tidigare har haft postkontor men i stället fått lantbrevbäring, när de har vant sig vid den nya formen i allmänhet är mer nöjda med lantbrevbäringen än de var med postkontoret tidigare. Särskilt gäller detta en del pensionärer och handikappade som har svårt att förflytta sig, för lantbrevbäraren kommer faktiskt hem till dem. Posten har en regel som gäller över hela landet, innebärande att man har postkontor i en sammanhängande bebyggelse som har 200 hushåll, men är bebyggelsen mindre har man i stället lantbrevbärare. Den regeln gäller överallt, och som Ove Rainer sagt har man väl i huvudsak genomfört det här, och det är inte så många fler samhällen det gäller. Jag kan alltså lugna herr Fransson. Jag tror inte att något beslut över huvud taget ännu är fattat om postkontoret i Nye, men om så skulle bli fallet och det sedan skulle godkännas av regeringen, i den mån ärendet kommer dit, så kommer människor att bli nöjda. De har blivit nöjda överallt i hela landet i sådana fall, och det har faktiskt inte rapporterats något fall till mig, där man inte varit nöjd med den nya ordningen med lantbrevbärare, helt enkelt därför att det är en väldigt bra service och därför att människorna får servicen till sin egen port. Jag tycker att vi skall vara glada för att postverket kan ge människor bra service och ändå göra det till en låg kostnad.
Herr talman! Något beslut i den här frågan har ju ännu inte fattats. Nu är det på det sättet att det finns en mycket stor lokal opinion i berörda delar av kommunen. Både de som bor i tätorten och de som bor i omgivningen anser det nödvändigt och riktigt att man bibehåller det lokala postkontoret. Jag är fullt medveten om att den postservice som en lantbrevbärarlinje utgör har stor betydelse inte minst för handikappade, sjuka och pensionärer. För en ort som Nye kan risken bli stor, om man rycker undan något av de sysselsättningstillfällen som i dag finns, att det kan dra andra med sig. En sådan förändring leder till en negativ utveckling för en kommundel samtidigt som kommunen gör stora satsningar för att vända utvecklingen i en positiv riktning. Jag kan också nämna att under årens lopp har hela nio postkontor lagts ner i den här delen av kommunen. Detta gör att man bör ha något postkontor kvari framtiden som kan svara för servicen på orten. Därför hade jag hoppats att jag skulle ha fått ett mera positivt besked från kommunikationsministern än vad jag har fått här i dag.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva göra herr Fransson besviken. Men det skulle väl ändå vara att vänta väl mycket att jag, utan att veta vilken poststation frågan gäller, plötsligt skulle frångå de principer som gällt för postens verksamhet i många år — det vore ju en nästan övermänsklig uppgift. Jag skulle alltså ha gissat mig till vilken station frågan gällt och sagt att angående den stationen, för vilken beslut ännu inte är fattat och som inte är föremål för regeringens prövning — det är inte ens säkert att frågan någonsin kommer att bli föremål för regeringens prövning — och som jag i varje fall inte vet något om, skall postens regler, som gällt i många år och med vilka människor är nöjda, inte längre gälla. Att begära ett sådant tydligt svar av mig är att kräva mycket! Det är att kräva väldigt mycket, herr Fransson — det får jag lov att säga.
Herr talman! Som ledamot av riksdagen har man rätt att ställa ganska stora anspråk på ett statsråd. Jag är övertygad om att kommunikationsministern var medveten om att frågan gällde Nye postkontor i Vetlanda kommun — den informationen har jag fått från kommunikationsdepartementet. Men vi får väl avvakta en tid. Blir frågan inte positivt behandlad, får väl kommunen och ortsbefolkningen agera och se till att frågan förs upp på regeringsnivå. tors betydelse som serviceinrättning
Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra en nedläggning av poststället i Karungi. Postverket har meddelat mig att något beslut ännu inte är fattat angående poststället i Karungi och jag vill inte föregripa en eventuell prövning av frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om det är ett mycket formellt svar. Det råder stor oro bland människorna i Karungi och Karl Gustavs församling. Det beror på hotet om indragning av poststället. Karungi ingår numera i Haparanda kommun. Avståndet till den nya centralorten är ca 3 mil. Statsrådet vet vad varje arbetstillfälle numera är värt i glesbygd, och där frekvensen sysselsatta kvinnor är mycket låg. En indragning av poststället är ett direkt hot mot många arbeten. Det är inte bara fråga om poststället, som sysselsätter en person på heltid och två deltidsanställda — de utför i och för sig en viktig postal och social service. I Karungi finns emellertid också företag som är i absolut behov av ett postställe, t.ex. Lantbrukarnas driftbyrå. Den sysselsätter ett tiotal personer. Dras posten in flyttas verksamheten utanför kommunen. Starka protester mot indragningen har kommit från de anställda där liksom från kommunalt och regionalt fackligt håll. En indragning av posten skulle medföra avveckling av småföretagsamheten i glesoch gränsbygd. Lantbrevbäring kan vara bra, men att få 2 x 3 mils väg till posten — i detta fall i Haparanda — kan invånarna i Karungi och Karl Gustav inte acceptera. Postens omsättning där är relativt hög och förväntas öka. Utvecklingen är positiv. Antalet hushåll ökar. Kommunen har planer för ett tjugotal nya tomter i Karungi. Statliga ASSI förbereder brytning av torv i detta stora område, där Karungi ligger centralt. Torvbrytningen ger arbete och expansion i Karungi. Postverkets propåer har därför väckt indignation och starka protester. De äldre ser hotet i bjärt kontrast till vad som en gång har varit. Herr talman! Får jag kort skildra en annan utveckling — för inte så länge sedan — för posten i Karungi. ”En speciell avdelning bildas, Karungi utrikes. Poststationen i Karungi har övertagit Göteborgs roll som landets största transito-poststation. Posten sysselsätter ett 20-tal man. Postmännen kämpar med ett berg av postsäckar. Där vimlar det ibland tusen människor — storfurstar, krigskorrespondenter, finansiärer, skurkar, revolutionärer, diplomater, bankirer.” Det är Jan-Olof Olssons — Jolo — skildring av när Karungi år 1914 var den enda passagen mellan öst och väst. Det är visserligen historia nu. Men vi får visa att vi inte lever historielöst. Skall den här historieskrivningen avslutas med att den moderate kommunikationsministern lägger ned posten i Karungi? Såväl realia som historia visar att poststället bör vara kvar. Eller hur, herr statsråd?

Herr talman! Om vi får så många skurkar och bankirer till Karungi, kanske vi behöver ett postkontor där uppe. Lantbrevbäringen är inte en annan eller sämre service. Det är samma och ofta bättre service för småföretag och andra. Det är rätt viktigt att veta det. Jag skulle vilja råda dem som är tveksamma att göra en studieresa tillsammans med postverket. Jag tycker att det vore värdefullt om de riksdagsmän som kommer från orter med de här problemen eventuellt kunde få en visning. Jag skall ordna så att posten tar er med så att ni kan titta på hur det fungerar i sådana här trakter. Posten har inte fattat något beslut om Karungi, än mindre är beslutet överklagat till regeringen. Det är möjligt att Karungi är en ort med vissa speciella förhållanden, som innebär att man skall göra ett avsteg från de gängse reglerna. Det kan naturligtvis inte uteslutas, men det kan jag inte säga i dag. Alla vet vi hur man fruktar att bli ställd inför konstitutionsutskottet, och det skulle det finnas skäl till om jag här avgav en ståndpunkt i en fråga som jag inte har rätt att uttala mig om. Jag kan bara säga att om det är en sådan dynamik i den här trakten, som det uppenbarligen är, så finns förutsättningarna. Jag är väl medveten om att slopandet av en tjänst typ poststationsföreståndare — framför allt i avfolkningsbygder— kan vara det som gör att hela byn dör. Då finns det nämligen inte underlag för skola, för människorna flyttar därifrån med sina barn. Sedan finns det inte underlag för bensinstationer, och så småningom finns det inte underlag för diversehandeln osv. En hel bygd kan ofta stå och falla med en tjänst — jag är väl medveten om det. Men vad jag förstod är det inte fallet för Karungi. Men låt oss avvakta och se vad posten gör. Om det finns ledamöter som är intresserade, tycker jag det vore värdefullt att de får göra en utflykt tillsammans med postverket.
Herr talman! Jag hoppas att statsrådet inte kommer att driva laissezfaire-politik när det gäller småföretagsamheten i den här bygden. Statsrådet säger att han inte skall lägga sig i, men det är ju det han egentligen skall göra. Statsråden har det övergripande politiska ansvaret när det gäller ämbetsverk och affärsdrivande verk. Förr hette det att ämbetsverken skola räcka varandra handen. När så inte sker, i fallet SJ-LKAB och nu beträffande postverket-SJ, skall det ansvariga statsrådet åvägabringa samarbete mellan verken och inte låta statens döda hand läggas över verksamheter som är framåtsyftande. Som jag beskrivit har utvecklingen i Karungi vänts till det positiva, och den utvecklingen bör stimuleras — inte förlamas eller krossas genom en sådan åtgärd som att dra in poststället. Vill statsrådet, så kan han stoppa indragningen och en negativ utveckling. Man hoppas i Karungi att kommunikationsministern vill det.

Herr talman! För en tid sedan stormades parlamentet i Madrid av en grupp ur den halvmilitära spanska polisen. Parlamentsledamöter och regering togs som gisslan. Den demokratiska regim som efterträtt Francoväldet tycktes under några timmar stå inför sin undergång. Det nya Spanien visade sig ha styrka nog att klara påfrestningarna. Kung Juan Carlos sade beslutsamt nej till kuppmännens krav. De inflytelserika krafter som stod bakom upprorsförsöket fick inte det stöd de väntat sig. Vi har alla anledning att glädja oss åt att konfrontationen mellan demokrati och våld den här gången blev en seger för demokratin. Samtidigt blev händelsen en påminnelse för oss om hur skör nyvunnen politisk frihet är — också i Spanien. Den behöver allt det stöd vi är mäktiga att ge den. Få länder i världen är demokratier i vår mening. Mänskliga rättigheter förtrampas oftare än de respekteras. De flesta människor lever i länder där förtryck, ofrihet, terror och förföljelse mot människor på grund av deras politiska eller religiösa övertygelse eller etniska ursprung öppet accepteras eller stöds av sittande regimer. I Chile eller i El Salvador, i Afghanistan eller i Östeuropa — i alltför många länder måste den enskilde underordna sig små gruppers ideologiska tänkande eller ekonomiska intressen. Oförsonliga ideologiska eller religiösa budskap har alltför ofta lättare att göra sig hörda än den breda majoritetens krav på frihet från hunger och förtryck. Det politiska och militära våldets mekanismer används av många slags regimer men står i grunden för samma förnekande av individens värdighet och rätt till frihet. Att i stället hävda denna rätt och därtill nationers skyldighet att lösa mellanstatliga konflikter med fredliga medel måste vara en självklar uppgift för svensk utrikespolitik. Detta är en fråga om säkerhet och solidaritet. Vår neutralitetspolitik syftar till att hålla Sverige utanför militära konflikter. Man vi tjänar vitala nationella intressen också genom att söka utjämna spänningar mellan öst och väst, genom att arbeta för nedrustning och genom att hävda FN-stadgans krav på att internationella motsättningar skall lösas med förhandlingar och inte med vapen. Även svensk biståndspolitik kan ses i detta sammanhang. Den har sin grund i solidariteten med människorna i de fattiga länderna. Samtidigt hoppas vi att den rättvisare fördelning av jordens samlade tillgångar som biståndssamarbete i vidare mening syftar till skall minska risken för spänningar som kan hota världsfreden och därmed också vår säkerhet. Alla demokratier har, herr talman, en skyldighet mot sig själva att främja de värden deras eget styrelseskick bygger på. Denna hållning är oförenlig med stöd till regimer som är motståndare till eller likgiltiga inför mänskliga rättigheter och social utveckling. Som efterkrigstidens historia ger exempel på kan demokratiernas svek mot sina egna ideal också vara politiskt kortsynt. USA:s och andra västmakters aktiva eller passiva stöd till regeringar eller militärjuntor i tredje världen som motsatt sig sociala förändringar har ofta motiverats med att man velat utestänga kommunistiskt inflytande. Man har felaktigt, som jag ser det, valt att betrakta alla konflikter i den s.k. tredje världen i ett enkelt öst-västperspektiv. Detta har i regel gagnat just de intressen man sagt sig vilja motarbeta. El Salvador är i dag ett aktuellt exempel. Ett utvecklingslands egna problem är på väg att helt och hållet underordnas supermakternas strategiska intressen. Men motsättningarna i El Salvador har framför allt att göra med ett utbrett missnöje hos befolkningen mot ett närmast feodalt samhällssystem. El Salvador ligger geografiskt långt från Sverige. De värden som står på spel där bör ligga oss desto närmare. Vår uppgift är inte primärt att ta ställning för den ena eller andra parten, men att hävda de principer om social rättvisa och politisk frihet som vårt eget samhälle vilar på. Vår uppgift är också att hävda FN:s generalförsamlings uppmaning till alla länder att avstå från militärt stöd till El Salvador. Vad vi hoppas på och efter måttet av vår förmåga arbetar för är att det fruktansvärda dödandet skall upphöra, att de interna motsättningarna skall kunna lösas i demokratiska former och även att alla försök utifrån att försvåra en sådan lösning skall upphöra. Vår kritik mot USA gäller det amerikanska stödet till en regim som står alltmer isolerad och som bär ett mycket tungt ansvar för en omfattande terror mot den egna befolkningen. Är den amerikanska politiken dessutom ett försök att statuera exempel för hur den nya administrationen tänker reagera i andra liknande konflikter finns all anledning till den djupaste oro. Det är en farlig och kortsynt politik att utnyttja små länder för att statuera exempel i stormaktspolitiken. Det förefaller, herr talman, mer än sannolikt att Sovjet försöker utnyttja situationen i El Salvador för sina syften. Icke desto mindre vore det tragiskt om USA än en gång skulle visa att man saknar förmåga att förstå de sociala och politiska realiteter som ligger bakom konflikterna i tredje världen. Vad det handlar om i El Salvador är inte en kamp mellan Sovjetstödd Cubakommunism på den ena sidan och en sittande demokratisk regim på den andra. Vad det handlar om är en kamp mellan ett rådande fåtalsvälde och människornas krav på mera rättvisa. Det är i denna strid världens demokratier har att välja sida. Oppositionsgrupper i El Salvador har uttalat vilja till förhandlingar. Också inom regeringskretsar tycks en sådan vilja nu finnas. Låt oss hoppas att dessa liksom motsvarande amerikanska bekännelser till en fredlig lösning är allvarligt menade. Vad vi redan vet är att ett fortsatt militärt stöd utifrån motverkar en sådan lösning. I en annan del av världen, i Namibia, prövas de västliga demokratiernas förmåga och vilja att hävda sina egna värderingar gentemot den sydafrikanska apartheidpolitiken. Det är vår förhoppning att de fem västmakterna skall visa sig beredda att ta sitt ansvar och genom kännbara åtgärder tvinga den sydafrikanska regeringen till efterlevnad av FN-planen för Namibia. De har de resurser och det inflytande som behövs för att åstadkomma detta. Det som hittills saknats har varit den politiska viljan. Ärdet Sovjets inflytande i området man är rädd för finns det desto starkare skäl att så snart som möjligt ställa sig på det svarta Afrikas sida. Tiden arbetar inte för de krafter som vill se en fredlig och demokratisk lösning på det snart 50-åriga Namibiaproblemet. Både öst och väst har länge underskattat styrkan i folkens krav på självbestämmanderätt. I samma mån har man överskattat sina möjligheter att forma andra länders utveckling efter sina egna önskemål. Stormaktsingripanden har oftare lett till att konflikter fördjupats än till bestående lösningar. Så hart.ex. de sovjetiska försöken att flytta fram sina positioner i tredje världen underblåst nationella motsättningar och bidragit till en för världsfreden farlig osäkerhet och instabilitet. Med invasionen i Afghanistan visade Sovjet öppet sin brist på respekt för de små staternas krav på nationell suveränitet. Tredje världens länder har en bundsförvant i Sovjet bara så länge de är beredda att vara helt och hållet lojala mot den sovjetiska regeringens politiska och militära intressen. Naturligtvis kan vi inte acceptera en sådan hållning. Det svenska fördömandet av den sovjetiska invasionen kom också snabbt och framfördes med starkt eftertryck. Vi har krävt och fortsätter att kräva att de sovjetiska styrkorna dras tillbaka och att all yttre inblandning i Afghanistans inre angelägenheter upphör. Den sovjetiska Afghanistanpolitiken har bidragit till ökad oro i hela Sydvästasien, ett område där nationella, ekonomiska, religiösa och militära ambitioner bryts mot varandra på ett mera dramatiskt sätt än kanske någon annanstans. Därtill kommer att regionen svarar för en stor del av världens oljeförsörjning. Hela regionen är utomordentligt instabil. Många av länderna har en ålderdomlig samhällsstruktur, som nu utsätts för påfrestningar till följd av de snabbt ökande oljeinkomsterna. Urgamla nationella och religiösa motsättningar blandas med den typ av påfrestningar som också präglade våra länder under industrialismens genombrottstid. Stormakterna oroas av instabiliteten i området och försöker förstärka sina positioner, även om de f. n. manövrerar förhållandevis försiktigt. Både USA:s och Sovjetunionens militära engagemang i området har emellertid ökat i omfattning. De riskerar därmed att försvåra en lösning av områdets egna problem — och att till sist komma i konflikt med varandra. Det är uppenbart att detta medför stora risker både för världsekonomi och för världsfred. Kriget mellan Iran och Irak är den senaste våldsamma urladdningen inom regionen. Det har nu pågått i mer än ett halvt år. Varje dag dödas hundratals människor. Den materiella förstörelsen i den iranska Khuzestanprovinsen blir allt större. För varje månad som kriget pågår försvagas de båda länderna. Risken ökar för att konflikten sprids till andra länder i området. Också i denna konflikt, herr talman, måste parterna inse att motsättningarna bara kan lösas på politisk väg. Utgångspunkten måste vara de grundläggande folkrättsliga principerna om att förvärv av territorium inte får ske med våld eller hot om våld, att inblandning inte får ske i andra länders inre angelägenheter och att den fria sjöfarten måste säkras i hela området. Den svenska regeringen välkomnar alla seriösa fredsansträngningar, inte minst FN:s. Vi ger därför generalsekreterarens särskilde representant, Olof Palme, vårt fulla stöd. Områdets trots allt allvarligaste konflikt är motsättningarna mellan arabvärlden och Israel. Sedan Camp David-avtalets undertecknande har förhandlingarna om autonomi, självstyrelse, på Västbanken och i Ghazaremsan inte gjort några framsteg. Samtidigt fortsätter striderna och terrordåden i södra Libanon. Israel har fortsatt sin bosättningspolitik i de ockuperade områdena. Den israeliska annekteringen av östra Jerusalem har ytterligare stärkt den oförsonliga inställningen bland palestinierna och Israels arabiska grannar. Den arabisk-israeliska konfliktens tragiska historia med dess oförrätter och lidande för stora folkgrupper har skapat bittra motsättningar som kan synas svåra eller rent av omöjliga att överbrygga. Våld möts med våld, oförsonlighet på den ena sidan med samma oförsonlighet på den andra. Likväl borde den historiska erfarenheten visa att motsättningarna inte kan lösas utan medgivanden och kompromisser. Ingen annan hållning från någondera sidan kan skapa en varaktig fred i Mellersta Östern. De enda realistiska utgångspunkterna för förhandlingar är å ena sidan Israels rätt till säkra och erkända gränser, å andra sidan erkännandet av palestiniernas nationella rättigheter, inkl. deras rätt att om de så skulle önska bilda en egen stat. Ramarna för en uppgörelse återfinns i de alltjämt grundläggande säkerhetsrådsresolutionerna 242 och 338. Det är också uppenbart att en meningsfull fredsprocess bara är möjlig, om Israel och PLO är beredda att acceptera varandra som förhandlingsparter. Det är angeläget att finna former för en förhandling som gör det möjligt för parterna att föra en seriös dialog. EG-ländernas initiativ förra året genom dens.k. Venedigdeklarationen, åtföljd av en aktiv resediplomati, måste ses som ett positivt bidrag till denna process. Krafter som vill verka för moderation och förhandlingar har den svenska regeringens fulla stöd. Herr talman! Avspänningssträvandena har under senare år drabbats av mycket svåra bakslag. Det internationella klimatet har försämrats, tonläget mellan supermakterna har skärpts. Inte desto mindre kan det finnas skäl att varna för en alltför långtgående pessimism. Visserligen är det knappast rimligt att räkna med en återgång till 1970-talets öst-västrelationer. Det betyder inte att vi nu är på väg mot ett nytt kallt krig av den typ som präglade 1950-talet. I såväl öst som väst bör man vara fullt medveten om vilka risker en sådan upptrappning av motsättningarna skulle innebära. Vad avspänningssträvandena i grunden handlat och alltjämt handlar om är att söka bringa existerande motsättningar mellan öst och väst under kontroll och skapa förutsättningar för en fredlig lösning av uppkommande konflikter. Avspänningen måste vara en långsiktig process, som kräver insikt om den militära maktens begränsningar. Ökad säkerhet nås inte genom forcerade rustningar. Supermakterna måste ålägga sig själva återhållsamhet och avstå från inblandning i andra länders angelägenheter. Avspänningen kräver respekt för de principer som finns inskrivna i FN:s stadga och som också slås fast i slutakten från den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen i Helsingfors sommaren 1975. I denna slutakt bekräftas varje stats rätt till territoriell integritet, frihet och oberoende. Varje inblandning i en annan stats inre angelägenheter, liksom varje användning av våld eller hot om våld, stämplas som ett brott mot de principer som bör styra det mellanstatliga samarbetet i Europa. Herr talman! Dessa högtidligt formulerade och starkt förpliktande principer gäller också Polen. Vi har under de senaste åren med beundran följt det polska folkets kamp för de mänskliga rättigheter som fastslogs i Helsingforsdokumenten och som sedan i höstas stått i centrum för den uppföljning av Helsingforskonferensen som ännu pågår i Madrid. Vittgående förändringar har ägt rum, som inneburit nya löften och nya möjligheter för det polska folket. Samtidigt har de ekonomiska problemen djupnat och den polska utvecklingens internationella dimensioner blivit allt klarare. Kraven på att utvecklingen i Polen måste vridas tillbaka, och upprepandet av de principer som tidigare åberopats i samband med interventioner i suveräna staters inre liv inger stark oro. Om det polska samhället inte tillåts att utan sovjetisk inblandning acceptera de förändringar som drivits fram av folkliga krav, skapas spänningar som minskar säkerheten för alla stater i Europa. Herr talman! Till de mest oroande inslagen i de senaste årens utveckling hör den våldsamma upprustningen. De kraftiga sovjetiska militära satsningarna har av västsidan kommit att uppfattas som ett hot mot styrkebalansen mellan supermakterna. Detta har lett till förstärkta försvarssatsningar i Västeuropa och särskilt i USA. Båda parter jagas av misstanken att den andra parten söker skaffa sig ett övertag. Det är denna destruktiva process som måste brytas. Enligt mångas mening råder nu militär jämvikt mellan supermakterna. Denna borde göra det möjligt för USA och Sovjetunionen att ta upp allvarligt menade förhandlingar om rustningsbegränsningar. I stället satsar man nu på nya rustningar. Detta innebär ett stopp för de måttliga framsteg som nåddes under 1970-talet, främst genom de s.k. SALT-avtalen. Även om dessa avtal inte ledde till någon faktisk nedskärning av de strategiska kärnvapenstyrkorna, så innebar de dock en viss kontroll av den strategiska vapenutvecklingen. Bl. a. mot denna bakgrund är det beklagligt att den amerikanska senaten inte godkänt SALT 2-avtalet som undertecknades av presidenterna Carter och Bresjnev sommaren 1979. En omförhandling av avtalet kan komma att innebära att SALT-processen fördröjs ytterligare. Det är därför viktigt att fortsatta förhandlingar snarast möjligt kan komma till stånd. Målsättningen bör vara att nå fram till reella minskningar av kärnvapenarsenalerna i både öst och väst. Den svenska regeringen har vid upprepade tillfällen gett uttryck för sin oro över kärnvapenutvecklingen i Europa. Vi har också framhållit att vad som händer på kärnvapenområdet inte kan ses isolerat från utvecklingen inom det s.k. konventionella vapenområdet. Utsikterna att nå en överenskommelse om de s.k. eurostrategiska vapnen ter sig dock f.n. inte ljusa. I höstas möttes representanter för USA och Sovjetunionen i Geneve för en första samtalsomgång. Det är emellertid i hög grad osäkert om och i så fall när dessa samtal, som närmast hade en sonderande karaktär, åter kan komma i gång. Det svenska förslaget rörande en europeisk nedrustningskonferens, framlagt vid den pågående säkerhetskonferensen i Madrid, skall ses mot just denna bakgrund. Syftet med förslaget är att i en första etapp utvidga systemet med de s.k. förtroendeskapande åtgärderna mellan Europas stater. Sådana åtgärder bör gälla hela Europa och vara militärt betydelsefulla. På längre sikt syftar det svenska förslaget till faktiska rustningsbegränsningar och truppreduktioner. Två andra förslag till den europeiska nedrustningskonferensen kommer från Polen och Frankrike och speglar Warszawapaktens resp. NATOS:s syn på det europeiska säkerhetsläget. Försöken att nå en kompromiss i grundläggande frågor har länge präglat arbetet i Madrid. Det är av stor vikt att dessa strävanden, till vilka Sverige är berett att lämna ett mycket aktivt bidrag, blir framgångsrika. Som riksdagen flera gånger slagit fast skall den svenska nedrustningspolitiken ses som en del av den svenska säkerhetspolitiken. Det finns ett sammanhang mellan hoten mot vår egen säkerhet, världens rustningar och våra strävanden att genom förhandlingar begränsa dessa rustningar. Det faktum att vi har ett eget försvar har inte försvårat vår nedrustningspolitik; båda militärblocken vet att det svenska försvaret har helt defensiva syften. Sverige hotar ingen, men vi upplever motsättningarna mellan stormakterna och deras väldiga rustningsansträngningar som ett hot mot världsfreden, och därmed mot vår egen säkerhet. Därför måste vi också göra vårt yttersta för att vända denna hotande utveckling. Vi kan inte bortse från risken att förskjutningar i stormaktspolitiken kan komma att påverka utvecklingen även i vår del av världen. Läget i Norden har alltsedan slutet av 1940-talet kännetecknats av lugn och stabilitet. Detta och det nära och — det vill jag gärna tillägga — det förtroendefulla samarbetet mellan de nordiska länderna har gagnat inte bara Norden själv, utan också omvärlden. I en tid av ökad spänning och skärpta stormaktsmotsättningar framstår det som mera angeläget än någonsin att se till att det mångåriga säkerhetspolitiska mönstret i Norden inte rubbas. Detta är ett centralt mål både för oss och för våra nordiska grannländer. Samtidigt, herr talman, är det ett faktum att det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets strategiska betydelse under de senare åren ökat avsevärt. Vi har därför pekat på betydelsen av att stormakterna även i fortsättningen visar återhållsamhet i fråga om sitt militära uppträdande i Nordeuropa. Ingen part har något att vinna på att motsättningarna i detta område skärps. De nordiska länderna förenas också sedan länge i en gemensam strävan att inte genom egna åtgärder bidra till ökad spänning i Norden. Men inte bara stormakterna har ett ansvar för att stabiliteten i Norden bevaras. Sverige kan lämna sitt bidrag bl.a. genom att med konsekvens och fasthet hävda sin alliansfria politik, syftande till neutralitet i krig. Denna politik måste stödjas av ett för våra förhållanden starkt försvar. Det är av stort värde att det sedan länge råder en bred enighet i vårt land om den betydelse som vår alliansfria politik och våra försvarsansträngningar har för bevarandet av stabiliteten i vår del av världen. Just nu pågår, herr talman, en debatt om värdet av en kärnvapenfri zon i Norden. Den svenska regeringen har sedan länge varit beredd att diskutera en sådan zon, vars upprättande givetvis också förutsätter att andra berörda stater än de nordiska är villiga att delta. Ingen av de nordiska staterna tillåter i dag stationering av kärnvapen på sitt territorium. Samtliga nordiska länder är dessutom anslutna till ickespridningsfördraget och har därmed avsagt sig möjligheten att skaffa egna kärnvapen.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 Vi delar också de danska och norska regeringarnas uppfattning att en nordisk kärnvapenfri zon inte kan ses isolerad från kärnvapenutvecklingen i Europa i övrigt. Herr talman! De internationella förhållanden jag här diskuterat har ett ofrånkomligt samband med de förändringar som ägt rum i den internationella ekonomin under senare år. Det framstår nu som uppenbart att 1970-talet inneburit en vändpunkt i den ekonomiska utvecklingen i världen. Den internationella ekonomiska ordning som fungerat under en stor del av efterkrigstiden har delvis raserats. De ekonomiska problemen har vuxit i styrka. Världsinflationen är uppe i tvåsiffriga tal, arbetslösheten ökar och tillväxten i ekonomierna avtar. De väldiga prisökningarna på olja och de ökande riskerna med oljeberoendet innebär svåra omställningsproblem för många länder. De oljeimporterande utvecklingsländerna har drabbats hårdast. De höjda oljepriserna slår mycket kraftigt på deras ekonomier samtidigt som deras exportmöjligheter begränsas i takt med att de industrialiserade länderna håller tillbaka sin efterfrågan. Skuldproblem, bytesbalansunderskott och exportsvårigheter kommer att tvinga många u-länder till mycket drastiska åtstramningsåtgärder. Detta kommer att drabba miljoner människor som redan i dag lever i närheten av eller långt under existensminimum. U-ländernas minskade import skadar deras utvecklingsansträngningar. Men det får också konsekvenser för OECD-ländernas inkl. vårt eget lands export och därmed för den internationella ekonomiska krisen. EG kommissionen har varnat för en kollaps av marknaderna i tredje världen. Förre världsbankschefen Robert McNamara har framfört liknande varningar. För att inte u-ländernas anpassningsbörda skall bli orimligt svår måste industriländerna ta på sig ett större ansvar och underlätta omställningen genom ökad överföring av resurser. En sådan politik skulle inte bara minska nöden i u-länderna utan också bidra till att hålla efterfrågan uppe i i-världen. Det är i detta perspektiv man skall se de svenska förslagen om s.k. massiva resursöverföringar från de rika industriländerna till de fattiga u-länderna. Det är för oss uppenbart att det krävs ett samarbete mellan industriländer, OPEC-stater och andra u-länder om den ekonomiska krisen skall kunna hävas. De internationella institutionerna spelar här en mycket viktig roll. Världsbanken, regionalbankerna och IMF måste ta ett större ansvar som kreditförmedlare mellan OPEC och u-länderna. Detta så nödvändiga samarbete försvåras emellertid f. n. av politiska skäl. Motsättningarna mellan ioch u-världen har snarare ökat än minskat. FN:s generalförsamlings extra möte i höstas om de ekonomiska relationerna mellan rika och fattiga länder blev i stort sett ett misslyckande. Alla möjliga vägar måste dock prövas när det gäller att finna lösningar på de världsekonomiska problemen. Sverige deltar f.n. mycket aktivt i förberedelserna för ett toppmöte där frågan om en rättvisare fördelning av jordens resurser skall diskuteras. Detta toppmöte blir — om det kommer till stånd, vilket den svenska regeringen innerligt hoppas — det första i sitt slag. Det är vår förhoppning att resultatet av mötet kan ge en injektion som bryter det dödläge som alltför länge rått i förhandlingarna mellan de rika länderna i norr och de fattiga i söder. De nya problemen i världsekonomin innebär en väldig utmaning för världens länder. De går inte att angripa ett efter ett. De hänger samman och måste bearbetas i samverkan. För svensk del innebär det att vi måste ta itu med våra egna ekonomiska problem samtidigt som vi medverkar i internationella aktioner för att stabilisera världsekonomin och genom egna biståndsinsatser också bidrar till en långsiktig utveckling i tredje världen.

Herr talman! Den internationella situationen just nu ger föga anledning till optimistiska prognoser. Freden och kampen mot orättvisorna och misären i världen kommer att kräva ännu större insatser under de kommande åren än tidigare. Det är därför av stort värde att det finns en bred uppslutning kring den svenska utrikespolitikens grundlinjer. Dagens utrikesdeklaration är i detta avseende tillfredsställande. Socialdemokraterna kan ansluta sig till dess huvudsakliga innehåll. Jag tycker faktiskt att det är den bästa utrikespolitiska deklaration som den borgerliga regeringen presterat. Mot bakgrund härav och mot bakgrunden av att jag under den senaste veckan har utsatt olika auditorier för två långa anföranden om nord-syd-dialogen och om nedrustningsarbetet kommer jag att begränsa mig till att ta upp vissa delar av det utrikespolitiska fältet. Inledningsvis vill jag emellertid, herr talman, rikta uppmärksamheten på några punkter där vi har anledning att framföra kritik mot regeringens handlande under senare tid. Den första frågan gäller en tvetydig beskrivning av svensk neutralitetspolitik. Det står nu för andra året i rad i försvarsdepartementets huvudtitel ”att vi från Sveriges sida måste med fasthet uppfylla våra säkerhetspolitiska förpliktelser i Norden”. Vi har förpliktelser endast mot den av oss själva formade neutralitetspolitiken. Några andra krav finns inte. Det finns heller inget behov av att omdefiniera vår säkerhetspolitik. Jag hoppas att denna fadäs inte kommer att upprepas. Eric Holmqvist kommer att ytterligare belysa denna fråga i debatten. Den andra frågan gäller Telubaffären, som ju har vissa utrikespolitiska anknytningar. Den politiska ansvarsfrågan här gäller i första hand om berörda statsråd kan anföra rimliga och godtagbara skäl till att de icke talat sanning inför riksdagen och riksdagens konstitutionsutskott. Att de vilselett dessa organ är klart. Nu gäller det om de kan anföra godtagbara skäl härför. Då skall de naturligtvis frias. Kan de inte göra det, måste de med skärpa kritiseras. Jag upprepar här vårt krav om en parlamentarisk insyn i den av Den tredje frågan gäller den dispens som regeringen gav till ett svenskt företag för nyinvestering i Sydafrika. Jag kan icke här i kammaren, med de regler som gäller, diskutera tolkningen av lagen i det aktuella ärendet. Jag vill emellertid understryka att beslutet togs efter ett års långhalning i regeringen. Beslutet togs vid ett sällsynt olämpligt tillfälle, nämligen vid samma tid som Sydafrika torpederade fredssamtalen om Namibia i Geneve, invaderade Mogambique och skärpte förtrycket i sitt eget land. Beslutet tillmättes en betydande principiell räckvidd, eftersom ett antal statsråd med utrikesministern i spetsen vidtog den synnerligen ovanliga åtgärden att formellt reservera sig mot beslutet. Under sådana omständigheter kan det absolut inte godtas att regeringen underlät att inkalla utrikesnämnden för samråd. I den utredning som låg till grund för Sydafrikalagen fastslogs enhälligt att i frågor av mera principiell räckvidd skulle utrikesnämnden inkallas. Likväl underlät man detta. Det är icke försvarbart på något sätt. Herr talman! Den förre amerikanske Moskvaambassadören George Kennan beklagade nyligen i en artikel den fruktansvärda militariseringen av hela förhållandet mellan öst och väst. Det kan inte finnas något rationellt skäl, skrev han, att upprätthålla en militär styrka som förutser det totala utplånandet av ett helt folk. Regeringarna har inte lärt sig att hantera dessa väldiga militäretablissemang. De blir tjänare till det de därmed skapar, snarare än dess herrar. Och hans uppmaning lyder: Hejda detta vansinne! Numera är det inte många som fruktar eller hoppas på en kommunistisk världsrevolution. Inte heller är det många som drömmer om ett kapitalismens framtida lyckorike. Däremot fruktar nästan alla människor den väldiga militära styrka som skapats för att skydda dessa system. Denna militära styrka kan utlösas genom ett misstag, ett missförstånd, en lokal konflikt någonstans i världen. Stormakterna har en benägenhet att betrakta lokala konflikter och motsättningar som ett led i en världsomfattande kraftmätning mellan öst och väst. De har en tendens att reagera i militära termer. Det som offras är alltför ofta enskilda människors liv och små staters rättigheter. Sovjetunionens angrepp militärt i Afghanistan hade sannolikt i första hand som syfte att skydda de egna gränserna och att förbättra sina strategiska positioner. Det var en oförsvarlig aggressionshandling mot en alliansfri stat. Och ännu i dag, 15 månader efter inmarschen, står stora sovjetiska truppstyrkor i Afghanistan. Denna ockupation fortsätter att utgöra ett allvarligt hinder för avspänningen och fredsarbetet i världen. Vi följer händelseutvecklingen i Polen med intensiv uppmärksamhet. Det gäller en nations självständighet och ett folks strävan att finna vägar till medbestämmande och medansvar. Vad som händer i Polen är och måste förbli en angelägenhet för polackerna själva att sköta utan inblandning utifrån. De sovjetiska ledarna är säkert medvetna om att ett militärt ingripande i Polen skulle förgifta den internationella debatten för lång tid framöver. Det kalla kriget skulle återuppstå. Det borde vara också i deras intresse att den politiska ledningen i Polen, i högre grad än som varit fallet sedan åtskilliga år tillbaka, kan godtas av det polska folket. I förra månaden avslutades den sovjetiska partikongressen i Moskva.

Det är uppenbart att Sovjetunionen för sin del är angeläget att få i gång avspänningsprocessen igen. Västmakterna skulle begå ett stort misstag om de inskränkte sig till ett kategoriskt avvisande av de sovjetiska förslagen. När väl detta är sagt, måste den sovjetiska statsledningen likväl erinras om att avspänning och fred är intimt förknippade med respekten för mänskliga rättigheter, icke inblandning och nonaggressionspolitik, i och utanför Europa. Den amerikanska supermakten har fått en ny ledning. Det finns i Amerika en känsla av att USA under senare år utsatts för svåra förödmjukelser på det internationella området. Det förlorade kriget i Vietnam, revolutionen i Iran, utvecklingen i afrikanska länder som Etiopien och Angola brukar användas som exempel på sådana förödmjukelser. Det finns de som säger att man måste ta revansch för dem. Kritikerna har haft för vana att betrakta dessa amerikanska misslyckanden som ett uttryck för kommunismens utbredning i världen och som ett uttryck för att den amerikanska militära styrkan är otillräcklig. Den nya administrationen har i det läget satsat på en kraftig ökning av försvarsutgifterna och på en beslutsam kamp mot vad man betecknar som den internationella kommunismen. En konsekvens därav är att värnet av de mänskliga rättigheterna, som president Carter hedersamt sökte främja, nu skall skjutas åt sidan till förmån för ”kampen mot den internationella terrorismen”. Den kampen inleddes föga lyckosamt. En av den nya administrationens första åtgärder i Latinamerika var att förklara sin vilja att förbättra relationerna till Pinochetjuntan i Chile, en regim som bevisats skyldig till internationella terroristhandlingar, bl.a. mordet på förre Allendeministern Letelier. Man kan också anföra betänkligheter mot den nya administrationens benägenhet att betrakta utvecklingen i Centralamerika och i södra Afrika i öst-väst-termer och glömma bort att det i allt väsentligt är en fråga om folks frigörelse från utländskt herravälde och inhemska förtryckare. Spänningen mellan supermakterna och osäkerheten kring deras politik understryker den oro som jag tror vi alla upplever inför utvecklingen i världen. Under 1970-talet uppnåddes flera viktiga överenskommelser mellan USA och Sovjetunionen som en följd av avspänningsprocessen. Bl. a. startades samtalen om SALT. I dag är förhållandet mellan supermakterna spänt. Tonen dem emellan påminner om det kalla kriget. Och det är allt svårare att förutsäga hur de kommer att handla i olika kritiska situationer. Världen har inte råd med att avspänningsprocessen upphör; den process som ändå skapat möjligheter till samtal och fredlig samlevnad, som medfört så många lättnader för enskilda människor och familjer som kunnat återförenas. Världen har inte råd med ett återfall i det kalla kriget, med en benhård uppdelning av världen, med propaganda i stället för samtal, med tal om repressalier och motrepressalier. Vi vet att när spänningen stegras mellan supermakterna, då frodas förtrycket, då försvåras fredsarbetet och solidariteten. Det är alltid Pinochetarna och Husakarna som tjänar på att nya järnridåer fälls ned. Det kalla kriget är reaktionens livsluft, och de mänskliga rättigheterna är alltid bland dess första offer. Världen har definitivt inte råd med en ny kapprustningsomgång, med allt mer fruktansvärda förstörelsevapen, som med något av en obönhörlig konsekvens kan leda till ett nytt storkrig. Det finns på flera punkter anledning till en kritisk bedömning av den nya administrationen i Förenta staterna, såväl när det gäller dess uttalade avsikter som när det gäller de praktiska gärningarna. Å andra sidan får man hålla i minnet att varje administrationsskifte i Förenta staterna förenas med en period av osäkerhet och åtgärder i inledningsskedet som föranleder kritik. Det finns därför skäl att ännu avvakta och se tiden an, innan man gör mer klara bedömningar. Det ligger uppenbart i världsfredens intresse emellertid att supermakterna upprätthåller ett mått av kontakt och dialog och att de finner andra former för sin inbördes tävlan än den militära kapprustningen. Och det är av yttersta vikt att i denna period av osäkerhet och ökad spänning små och alliansfria nationer med all kraft värnar sin självständighet och fullföljer en kamp för fred och avspänning. Herr talman! För några år sedan kunde vi glädja oss åt hur demokratin gick segrande fram i södra Europa. Militärjuntan i Grekland försvann. Den fascistiska diktaturen i Portugal störtades. Francos välde i Spanien finns inte mer. Det upplevdes som en stor seger för demokratin och de mänskliga rättigheterna. I dag känner vi att det råder oro för demokratin. I den ekonomiska krisens tid, med miljoner arbetslösa, med en aggressiv höger som torgför egoismens värderingar, råder snålblåst. Den snålblåsten kommer till uttryck i nynazistiska stämningar i Västtyskland, i en aggressiv nyhöger i Frankrike och på många andra sätt. I detta klimat är det svårare att hävda tolerans och medmänsklighet. Arbetarrörelsen i Europa får inte svika i kampen för demokratin och solidariteten i våra samhällen. I Turkiet grep militären makten i det uttalade syftet att återställa ordningen, att få slut på våldet. Kuppmakarna lovade en återgång till demokratiska förhållanden. Även de som visade förståelse för den turkiska arméns ingripande börjar nu förlora tålamodet. Övergången till demokratiska förhållanden drar ut på tiden. En mängd demokratiska politiker och fackföreningsfolk sitter alltjämt häktade. Dödsstraff och tortyr förekommer. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att ett demokratiskt system ersätts av en militärdiktatur. I Spanien försökte en grupp civilgardister ta makten. Den spanska allmänheten reagerade med kraft mot kuppförsöket. Miljontals medborgare visade i demonstrationer sitt stöd åt det folkvalda parlamentet. På många håll tycks man ta civilgardisternas ockupation av Cortes som en operettartad historia. Men det är i dag uppenbart att kupptankarna hade ett omfattande stöd bland den spanska militären. Reaktionen i USA, Spaniens militära allierade, var förvånansvärt lam. Utrikesminister Haig betecknade kuppförsöket som ”en intern angelägenhet”. Men värnet för den unga spanska demokratin är ingen intern angelägenhet. Den måste engagera oss alla. Den har rätt till vårt aktiva stöd. Alltjämt utgör läget i södra Afrika ett hot mot världsfreden. Rasistregimen i Pretoria stärker sitt politiska och ekonomiska förtryck inom landet, gör allt för att förhindra en fredlig lösning av Namibiafrågan, fortsätter och utvidgar sina aggressionshandlingar mot de oberoende grannländerna. Angola har alltsedan självständigheten 1978 varit ett ständigt mål för Sydafrikas våldspolitik, som till sitt yttersta syfte tycks ha MPLA-regeringens fall. Under de tre senaste åren har Angolas suveränitet kränkts av Sydafrika genom 1 400 överflygningar av spaningsplan, 290 bombangrepp, 50 attacker av helikopterlandsatta trupper och 40 angrepp landvägen. De materiella förlusterna har sedan självständigheten kostat Angola över 35 miljarder kronor. Efter aggressionshandlingar mot Angola, Namibia och Botswana har nu Sydafrika i år också för första gången slagit till mot Mogambique. Den 30 januari gjorde sydafrikanska kommandosoldater en räd djupt in i Mogambique. Deras mål var den sydafrikanska motståndsrörelsen, ANC och SACTU, som uppgavs ha ett högkvarter i några villor nära huvudstaden Maputo. För 15 år sedan beslutade FN:s generalförsamling att Sydafrikas rätt att förvalta Namibia var förverkad. För två och ett halvt år sedan antog säkerhetsrådet en plan som skulle leda till landets självständighet via fria val. Namibiakonferensen i Gené&ve i januari blev den slutliga bekräftelsen på att Sydafrika gör allt för att förhindra FN-planen för Namibias självständighet. SWAPO har under hela processen att finna en fredlig uppgörelse visat en långtgående kompromissvilja och ett tålamod som står i stark kontrast till rasistregimens totala omedgörlighet. Förhandlingarna har använts för att stärka de militära positionerna och blåsa upp marionettfigurer i Namibia i takt med att förföljelsen av SWAPO drivits allt hårdare. Man kan fråga sig vad det är regimen i Pretoria fruktar, då den motsätter sig fria val i Namibia. Är det så, att man till varje pris vill undvika ett nytt Zimbabwe -— ett nytt Zimbabwe som visar att det går att övervinna årtiondens blodiga rasmotsättningar, att afrikanerna själva är väl skickade att styra sina egna länder? Ty Zimbabwe har visat att det, trots oroligheterna mellan ZANLA och ZIPRA-soldaterna och ZANU-ZAPU, råder ett förvånansvärt lugn i landet. Och regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för folkmajoriteten. Rasregimen i Sydafrika har gett uttryck för stora förväntningar på den nya administrationen i USA. President Reagans uttalanden om Sydafrikas traditionella stöd åt väst och dess strategiska position, har fått ett entusiastiskt mottagande i Sydafrika. Samtidigt påstås den amerikanska regeringen överväga ett militärt stöd till dens.k. UNITA-rörelsen i södra Angola, som hittills varit beroende av stöd från Sydafrika. Det kan mot den bakgrunden finnas anledning att understryka vissa samband i södra Afrika. Det är t.ex. svårt att på en gång bekämpa MPLA i Angola och kräva de kubanska truppernas tillbakadragande. Försök till destabilisering av Angola skulle tvärtom leda till en ökad bindning till Kuba och till öststaterna. Detta går tvärt emot den angolanska regeringens önskemål att utvidga sina förbindelser med västvärlden och hävda sin alliansfrihet. Samtidigt säger man i Luanda, med viss rätt, att de kubanska trupperna är ett sydafrikanskt problem. Varje dag dödas angolaner och varje dag kränks gränsen av Sydafrika. När väl Namibia blivit fritt, och Sydafrika fredligare, finns icke samma behov av utländska trupper i Angola. Ingen nation kan undandra sig det särskilda ansvar som FN-stadgan ger världsorganisationens medlemmar, och i synnerhet inte de ständiga medlemmarna av säkerhetsrådet. I en tid då Afrika på nytt hotar att bli ett slagfält för supermakternas tvekamp, är det viktigt att hävda afrikanernas rätt till nationellt oberoende och frihet från rasförtryck. Herr talman! Kampen för social rättvisa och nationellt oberoende i Centralamerika har sitt ursprung i årtionden av ofrihet och förnedring, i diktatur och utsugning. Flera år före den ryska revolutionen krävde Emiliano Zapata jord och frihet åt Mexicos bönder. Zapata fick plikta med sitt liv för sin övertygelse. Men kampen fördes vidare. Centralamerika påverkades starkt av den mexikanska revolutionen. Men folken i de små republikerna har fått betala ett fruktansvärt pris för fåtalets privilegier. Protester har mötts med våld, motstånd med kulor och terror. Och över hela regionen har USA under lång tid kastat sin slagskugga. Så här skrev generalmajoren i USA:s marinkår, Smedley Butlers, i sin självbiografi år 1931: ”Jag tryggade Mexiko åt amerikanska oljeintressen 1914. Jag hjälpte till att göra Haiti och Kuba till anständiga platser för pojkarna i National City Bank, så att de kunde inkassera sina skatter i lugn och ro. Jag hjälpte till att rensa Nicaragua åt bankirbröderna Brown 1909-1912. Jag gjorde Dominikanska Republiken mogen för att ta emot amerikanska sockerintressenter 1916. Jag hjälpte till att mjuka upp Honduras åt de amerikanska fruktodlarna 1903. När jag ser tillbaka på min karriär, känner jag på mig, att jag skulle kunna ge Al Capone några små tips. Han nådde ju inte högre i sin maktutövning än till tre stadsdelar. Vi i marinkåren, vi opererade på tre kontinenter.” Denna historik kan man naturligtvis inte på något sätt lasta den nuvarande regeringen i USA för. Det är emellertid i hög grad efter sviterna av dessa insatser som Centralamerika i dag kämpar för att forma sin framtid på egna villkor. Det är den historia man har att leva med. Marinkåren avlöstes av det av USA skapade nationalgardet, som blev familjen Somozas instrument för att med terror styra och utplundra landet i fyra årtionden. Liksom Zapata stupade Nicaraguas legendariske frihetskämpe, Augusto Sandino. Han mördades 1934 av Somoza. När nu Sandinos barn söker bygga upp sitt land efter ett förödande befrielsekrig, möts de av en ogin omvärld. Vår solidaritet med Nicaraguas kamp för oberoende, återuppbyggnad och demokratisering står fast. Vi ser med oro på hur t.o.m. Nicaraguas traditionella beroende av amerikanska brödsädsleveranser utnyttjas i de aktuella motsättningarna mellan Washington och Managua. : Guatemala har framställts som urtypen för en bananrepublik. 1944 års revolution, som var närmast socialdemokratisk i sin målsättning, försökte ändra på detta förhållande och ifrågasätta bananbolagens monopolställning. 1951 lanserades en omfattande jordreform, bananbolagens egendomar nationaliserades till en del. Reaktionen blev våldsam. Utrikesminister Dulles fördömde ”den internationella kommunismens maktövertagande” i Guatemala. Tre år senare störtades socialdemokraten Arbenz i en CIA organiserad kupp. Sedan dess har olika militärjuntor styrt landet. 50 000 människor har mördats. Våra två socialdemokratiska broderpartier har fått sina ledare mördade eller drivna i exil. 1980 fick repressionen en styrka utan motsvarighet. Militärer, säkerhetsstyrkor och högergrupper tycks ha fått regeringens sanktion att skjuta ihjäl all opposition. Så försöker regimen likvidera den politiska centern för att framställa sig själv som enda alternativ till den yttersta vänstern. I detta klimat finns inget utrymme för en öppen, demokratisk opposition. Därför har också de två socialdemokratiska partierna i landet, vars nästan hela ledning dödats, anslutit sig till den breda oppositionsfronten FDCR. Den förtjänar vårt stöd. I år erinras vi i Sverige om händelserna i Ådalen för 50 år sedan. Fem svenska arbetare stupade för militärens kulor. Samma år reste sig El Salvadors arbetare och bönder i protest mot omänskliga arbetsförhållanden under ledning av Farabundo Marti. Militärens svar i El Salvador blev en massaker utan like. 30 000 människor mördades. Det motsvarade fyra procent av landets befolkning. Sedan den tiden har även El Salvador styrts av militärjuntor och kapitalintressen. I dag, ett halvt sekel efter massmorden, har ett starkt folkligt motstånd organiserats i en civil och en militär del. Den civila, den demokratiska revolutionära fronten, har som ordförande socialdemokraten Guillermo Ungo. Han efterträdde Enrique Alvarez, som under försök att nå en politisk lösning av krisen tillfångatogs i november i fjol, torterades, stympades och ströps. Alvarez var ingen extremist. Han var här i fjol. Jag hade långa samtal med honom. Han var en affärsman från den rika oligarkin som trodde på demokratin och därför anslöt sig till oppositionen. Tidigare, i mars 1980, hade ärkebiskopen Romero mördats för sina protester mot det rådande våldsstyret. I detta Latinamerikas minsta land mördades i fjol över 12 000 människor, mera än i hela det övriga Latinamerika tillsammans. Enligt ärkebiskopens legala hjälpbyrå är regimen närstående högergrupper ansvariga för den överväldigande delen av dödandet. Socialistinternationalen har i över ett år vädjat till USA att ändra sin politik i El Salvador. Folkmorden i Centralamerika är ingen exklusiv amerikansk angelägenhet. Vi kan inte acceptera någon Monroedoktrin när det gäller värnandet om mänskliga rättigheter i Latinamerika, särskilt den mest grundläggande av alla, rätten till liv. USA säger sig frukta kommunistiskt maktövertagande; efter Nicaragua skulle El Salvador, Guatemala och de andra länderna i området falla som dominobrickor. Men historien visar entydigt att frihetskampen i Latinamerika inte är en förlängning av öst-väst-motsättningar. Majoriteten av folken i Centralamerika bekänner sig inte till och vill säkert inte ha någon kommunism. De vill ha, nu som för 60 år sedan, jord och frihet. Det finns nu en chans till att få ett stopp för dödandet. Oppositionens två grenar, FDR och FMLN, har sagt sig vilja ha en politisk lösning. De har presenterat ett program som utgångspunkt för diskussion. Bland dessa punkter finns blandekonomi, alliansfrihet och flerpartisystem. Även juntan har sagt sig villig till förhandlingar. Båda sidor vet, att ingen part kan gå segrande ur det pågående blodbadet. Socialistinternationalen har erbjudit sig som medlande länk för sådana samtal. Oppositionen kräver att USA på något sätt deltar i dessa förhandlingar bl.a. mot bakgrund av det omfattande ekonomiska, politiska och militära stödet till juntan. Det kravet har fått ett starkt stöd, inte minst här i Sverige. Jag har velat ge denna historiska bakgrund. Som kommentar till det aktuella läget kan jag i hög grad ansluta mig till vad utrikesministern sade. Det sades av den amerikanske FN-ambassadören att USA får lov att stödja regimer som bedriver ett moderat förtryck. Men den berömde mexikanske poeten och ambassadören Carlos Fuentes skrev häromdagen att det låter bra med moderat förtryck, men det finns ingen moderat död för alla dem som mördas i dag i El Salvador. Och USA tar på sig ett mycket stort ansvar, om maniinte tar fasta på den möjlighet till förhandlingar som har öppnats. Folket i El Salvador måste äntligen få sin fred. Låt mig till sist, herr talman, göra några mycket kortfattade kommentarer till nedrustningsfrågan. Kampen mot kärnvapen har under det senaste året tagit ny fart och fått ny styrka i många länder på den europeiska kontinenten. Detta kan förklaras på flera sätt. Även om det gått mer än 35 år sedan andra världskrigets slut, är det omöjligt att ta freden för given i vår världsdel. Denna är ju själva centrum för kapprustningen, och det börjar de europeiska folken känna allt starkare. Det gäller inte bara de länder som har kärnvapen på sitt territorium, utan också alliansfria och neutrala länder som vårt eget. Kärnvapnen i denna världsdel hotar alla dess invånare. Vi har varit relativt förskonade från direkta konflikter i Europa under efterkrigstiden. Bryter det ut ett världskrig, så sker det sannolikt på något annat håll i världen. Men det gör inte oss mycket säkrare. Även om kriget skulle starta som en lokal konflikt i tredje världen, och sedan utvecklas till en konfrontation mellan supermakterna, måste vi räkna med att någon av dessa makter kan komma att söka öppna en europeisk front i tron att han skall få ett större övertag här. Det är ju här som vapnen finns, som krigsskådeplatsen är färdig. Detta är naturligtvis ett skäl till djup oro bland Europas folk. Detsamma gäller införandet av en ny generation av kärnvapen på den europeiska kontinenten — de sovjetiska SS 20-robotarna och NATO:s Theatre Nuclear Forces. Dessa ”euromissiler” innebär ett nytt stort steg mot ökad upprustning, i bjärt kontrast mot vad många människor i vår världsdel nu kräver med allt större intensitet. Ett Europa helt fritt från kärnvapen måste naturligtvis vara det mål vi alla har att sträva efter. Frågan är hur vi bäst når dit. Redan för 20 år sedan tog Östen Undén upp tanken på en kärnvapenfri klubb. Alltsedan dess har förslag om kärnvapenfria zoner förts fram i olika former, i skilda internationella organisationer. Nu är diskussionen aktuell på nytt, inte minst i de nordiska länderna. Vi svenska socialdemokrater vill se arbetet för en kärnvapenfri zon i det nordiska området som en del av arbetet för atomfria zoner i ett större europeiskt sammanhang. Därför har vi begärt att den svenska regeringen skall ta kontakt med de övriga nordiska regeringarna för att undersöka förutsättningarna för en kärnvapenfri zon i Norden. Under hela efterkrigstiden har många av världens mest lysande hjärnor varit engagerade i arbetet med att försöka tygla den militära teknologin och åstadkomma en verklig nedrustning. Inget annat problem har rönt så mycken uppmärksamhet i Förenta nationerna eller andra internationella fora. Ändå fortsätter kapprustningen. Det tycks som om vi helt enkelt drivs mot kärnvapenkrig av rörelsekraften i militärteknologin själv. Det här låter pessimistiskt, och det är det också. Jag tvekar inte att säga att vi lever i dårskapens dagar. Jag är fast övertygad om att såvida vi inte gör något drastiskt kommer den okontrollerade kapprustningen att leda till en kärnvapenkatastrof. Men man kan också se ett hopp för framtiden. Det är att allmänheten, medborgarna, folket i tid får tillgång till fakta i målet, tar reda på vad som verkligen håller på att drabba oss alla, och att därmed den allmänna opinionen tvingar politikerna att skaffa sig kontroll, stoppa kapprustningen och börja nedrusta. Jag är övertygad om att alla politiska ledare nog vill försöka hejda en kärnvapenkatastrof. Men jag är inte säker på att de kan. Däremot tror jag att om folk visste sanningen om kärnvapenrustningen, så skulle de politiska ledarna tvingas stoppa detta vansinne. Kapprustningen kommer att fortsätta och kommer att leda till vår förintelse, om inte vi alla arbetar tillsammans för att hejda katastrofen. Till stor del handlar det om att redovisa fakta, rakt upp och ner, för att få folk att förstå vad som pågår. Vi måste redovisa vad som kommer att hända med oss och med vår civilisation om ett kärnvapenkrig bryter ut. Och vi måste berätta vad vi kunde få i stället, om vi skulle lyckas hejda kapprustningen. Vi skulle kunna förklara att bara en halv dags militärutgifter räcker för att finansiera hela Världshälsoorganisationens arbete med att utrota malaria; att för priset på ett jaktplan kan man sätta upp 40 000 byapotek i de fattiga länderna; att man för samma kostnad som för en modern stridsvagn kan bygga skolor med 1000 klassrum för sammanlagt 30 000 barn. Får vi bara ut dessa fakta är jag övertygad om att förnuftet kan segra till slut, att människor som nu ser på kapprustningen med en känsla av hjälplöshet kommer att börja kräva ett stopp för rustningarna. Då kanske vi t.o.m. kan starta en process av nedrustning för utveckling.

Herr talman! Kommunistledares tal i de svenska utrikesdebatterna låter alltid ungefär likadant, varför det inte finns så stor anledning att variera kommentarerna till dem heller. Man är frikostig i sin kritik mot USA, och på vissa punkter har ju också jag varit kritisk mot USA. Men man säger praktiskt taget inte någonting om den andra supermakten, om Sovjetunionen. Man tassar försiktigt med formuleringar om Afghanistan och Polen, men särskilt mycket av den form av rytande som man efterlyser när det gäller västs agerande märks inte i de avsnitten. Vad gäller den sovjetiska framflyttningen av de politiska positionerna i övrigt i tredje världen säger man inte ett knäpp. Skillnaden skulle möjligen vara, om vi jämför Lars Werner med t.ex. Hilding Hagberg, att Lars Werner talar om sig själv som en förkämpe för demokratisk socialism. Varför talar inte Lars Werner om att han är en förkämpe för demokratisk kommunism? Ja, jag förmodar att anledningen är att omöjligheten i ett sådant budskap skulle framstå alltför klart, och det visar ju också hur svår Lars Werners politiska mission över huvud taget är. Får jag sedan svara på Lars Werners fråga om varför Sverige inte är med i den s.k. alliansfria rörelsen. Detta kan ske ganska kort. Det beror på att Sverige är ett land som vill föra en oberoende utrikespolitik. Vi har avvisat alla propåer om att Sverige skall tvingas in i den ena eller andra sortens internationella organisationer där vi skulle tvingas underordna oss dessa organisationers försök att samordna medlemmarnas utrikespolitik. Detta är ett grundläggande inslag i den alliansfria politik — i ordets egentliga mening — som Sverige för, en politik som Lars Werner ger i varje fall sina läppars bekännelse till men som man ibland undrar om han egentligen tror på. Får jag sedan, herr talman, kommentera vad Olof Palme sade. Han menade att det finns en tvetydig beskrivning av den svenska neutralitetspolitiken i några dokument, inkl. försvarsutskottets betänkande, där man talar om att vi skulle ha förpliktelser gentemot något eller någon när det gäller utformningen av vår neutralitetspolitik. Självfallet har vi inga sådana förpliktelser. Vi har bara förpliktelser — och där kan jag helt instämma med Olof Palme — mot oss sjäva, och mot våra strävanden att stärka världsfreden. Det är på de grunderna — jag försökte utveckla det i mitt tal, som handlade om säkerhet och solidaritet — som vi formar vår neutralitetspolitik. I den mån formuleringar i det ena eller andra dokumentet har gett upphov till missförstånd kan jag bara konstatera att de är uttryck för ett olycksfall i arbetet. Den andra punkten där jag vill kommentera vad Olof Palme sade gäller Telub. Olof Palme nöjde sig med att diskutera hur den demokratiska granskningen av fallet skulle gå till. Han menade att det behövs en förtroendeingivande granskning av vad som hänt och inte hänt i denna affär. Ansvaret i riksdagen för denna fråga ligger i konstitutionsutskottet, där alla partier utom vänsterpartiet kommunisterna, som Lars Werner mycket riktigt påpekade, är representerade.

Lars Werner talade om samma affär och efterlyste en lag som innebär att man omöjliggör utbildning i Sverige i militära ämnen av utländsk personal. Jag vill då påminna Lars Werner om att just ett sådant lagförslag begärdes av folkpartiregeringen. Det förslaget är nu framlagt, och i framtiden kommer sådana här affärer att prövas på samma strikta sätt som vi prövar exporten av krigsmateriel. Sedan vill jag ta upp det som Olof Palme sade om Sydafrikalagen. Den lagen är visserligen skriven så att den ger ett flertal tolkningsmöjligheter, men det är den restriktiva tolkningen som bör gälla. Även om det inte är sagt i propositionen — och där har Olof Palme fel — så hade det i och för sig inte varit felaktigt eller olämpligt att inkalla utrikesnämnden för behandling av detta ärende. I den mån regeringen får att ta ställning till nya ärenden av samma principiella vikt, så anser jag att det är rimligt att vi inkallar utrikesnämnden dessförinnan. Olof Palme tog också upp frågan om den kärnvapenfria zonen och efterlyste kontakter mellan de nordiska länderna i denna sak. Jag kan då tala om för kammarens ledamöter att vi har haft ett par tre sådana kontakter, och vi ämnar fortsätta att ta liknande kontakter. Det är ett intressant ämne att diskutera, och det är vitalt för det nordiska samarbetet. Jag kan i övrigt rätt mycket instämma med Olof Palme när han talar om förhållandet mellan supermakterna. Även om jag inte nämnde det i mitt tal tycker vi också från regeringens sida att det finns mycket i president Bresjnevs budskap som det är värt att ta fasta på. Det utrikespolitiska avsnittet i hans tal hade en överraskande försonlig ton och präglades i mångt och mycket av en förhandlingsvilja, som i varje fall jag hoppas var genuint menad. Sverige har ju enträget manat supermakterna att återuppta den dialog som vi brukar kalla för avspänning, och då har vi anledning att glädja oss när supermakterna själva ger uttryck för en sådan vilja.

Detta har vi noterat med stor tillfredsställelse. Vi har också noterat att Leonid Bresjnev avstod från att kräva SALT-avtalets godkännande i dess nuvarande skick. Och det innebär väl att man inte nödvändigtvis motsätter sig att SALT avtalet omförhandlas. Jag kan i och för sig inte se nödvändigheten i detta, men om det är ett sätt att få avtalet godkänt, så finns det ingen anledning att tillbakavisa det. I talet fanns också förslaget om att begränsa förbandsförläggningen av nya kärnvapenubåtar, och inte heller det har vi tidigare hört från Leonid Bresjnev. Allmänt kan sägas att det trots detta naturligtvis är utomordentligt svårt att förutse hur relationerna mellan supermakterna kommer att gestalta sig under den närmaste tiden. Inte minst utgör de sovjetiska intentionerna visavi Polen en stark osäkerhetsfaktor. Skulle någonting hända där, skulle hela den säkerhetspolitiska situationen i Europa och världen med ett slag förändras. Inte heller hördes i Leonid Bresjnevs tal eller i några andra tal från sovjetiskt håll någon som helst antydan om att Sovjet tänker dra sig tillbaka från Afghanistan — en politisk situation som mer än någonting annat har bidragit till att avspänningen upphörde. Sedan är det naturligtvis — precis som Olof Palme sade — svårt att bedöma relationerna mellan supermakterna och därmed det internationella läget i stort när vi nu har en ny administration i Washington, vars politiska intentioner vi ännu inte känner. Vi kan och bör ha förståelse för att den nya amerikanska administrationen behöver tid att förbereda sig inför de säkerligen utomordentligt komplicerade förhandlingar som förestår. Men det är vår förhoppning — Olof Palme tycktes uttrycka samma förhoppning — att åtminstone sonderande diskussioner snart skall komma till stånd mellan Sovjetunionen och USA. Risken är annars att man på ömse sidor faller offer för sina egna propagandistiska och uppförstorade föreställningar om motpartens militära hot och att detta i sin tur leder till ytterligare en vridning av rustningsspiralen uppåt med alla de risker som detta innebär för världsfreden. Vi kan framställa många liknelser och bilder som visar det rustningsvansinne som vi menar att supermakterna har ett ansvar för. Olof Palme hänvisade till hur mycket som kan åstadkommas med de pengar vi lägger ut på stridsflygplan och stridsvagnar. Låt mig till sist, herr talman, bara nämna några siffror som är belysande: Världen satsar ungefär 500 miljarder USA-dollar på militära rustningar, men bara 20 miljarder för att hjälpa de fattiga länderna. 500 miljarder för att döda, 20 miljarder för att föda. Med så mycken dårskap styrs världen.

Herr talman! Jag tycker att det är utomordentligt att utrikesministern säger att försvarsminister Krönmarks formulering i försvarsdepartementets huvudtitel om våra s.k. säkerhetspolitiska förpliktelser var ett olycksfall i arbetet. Jag vill bara korrigera på en punkt. Det är fråga om två olycksfall i arbetet. Den här formuleringen har trots våra protester återkommit två år i rad. Men jag hoppas att vi efter denna präktiga desavouering skall slippa se den i fortsättningen. När det gäller Telubaffären begärde vi ju mycket enkelt bara en parlamentarisk insyn i Åbjörnssons utredning för att ge er möjligheten att tillsätta en referensgrupp eller medlemmar i utredningen. Men inte ens på denna enkla begäran kunde vi få ett rakt svar. I stället säger utrikesministern att om granskningen i konstitutionsutskottet ger anledning för den borgerliga majoriteten därstädes att gå med på en parlamentarisk insyn skulle man kunna få en sådan. Varför inte kunna ge ett rakt svar på en enkel begäran? De många motsägelser som regeringsledamöterna har gett sig in på i Telubaffären och det uppenbara vilseledande av riksdagen som förekommit gör att det sprider sig en misstro bland människorna, möjligen helt oberättigad, om att man har någonting att dölja. Saken har inte gagnats av de här kringelikrokarna. När vi försökte framställa den blygsammaste möjliga begäran som en opposition kan framställa i ett sådant här läge kunde ni inte ens gå med på den utan ett antal kringelikrokar. Denna fråga kommer alltså att kvarstå: Finns det något rimligt skäl till att regeringsledamöter icke har talat sanning i denna affär? Sydafrika. I den utredning som ligger till grund för Sydafrikalagen sägs enhälligt att principiella frågor skall underställas utrikesnämnden. Oavsett detta borde så ha skett i det här fallet. Vi har ju inte så många utrikespolitiska frågor av principiell räckvidd. Det är inte precis någon överbelastning av ärenden i utrikesnämnden. Och eftersom man inställt veckosittningarna hos statsministern, som fanns i gamla tider, är kontaktvägarna ganska igenslammade. Ansvarig för utrikesnämnden är ju statsministern. Därför tog jag upp den frågan när Thorbjörn Fälldin var inne i kammaren. Men han smet ut. Det var ju en fråga riktad direkt till honom, eftersom det är han som bär ansvaret för att utrikesnämnden kallas.

Var det därför man underlät att sammankalla utrikesnämnden? Jag har inte haft så väldigt stora förhoppningar på regeringen, men detta att icke kalla de organ som vi har för sådana tillfällen och att smita ut när frågan ställs i riksdagen är ett litet trist uttryck för denna ängslan att mötas till öppen diskussion och kontakt i frågor som gäller hela landet. Slutligen vill jag gärna hjälpa regeringen på traven, därför att i den i övrigt alldeles utmärkta regeringsdeklaration som förelåg i dag saknades faktiskt en kommentar till Bresjnevs tal, som ändå är en händelse av stor världspolitisk räckvidd. Oavsett vad man tycker om Sovjetunionens politik, så är Bresjnevs tal på partikongressen någonting som världen måste uppmärksamma. Nu kom den kommentaren, och jag är glad över att jag har hjälpt den på traven. Låt mig bara säga om SALT att jag inte heller tycker att det finns skäl att omförhandla SALT 2. Det är färdigförhandlat. Så pass kloka är ryssarna att de inte pressar den frågan. Det väsentliga är faktiskt att det i en offentlig enhällig rapport från nedrustningskommissionen, där jag var med, har konstaterats att SALT-processen måste fortsätta. Den har inte avsatt några väldiga resultat. Den är långsam och trög. Men det vore katastrofalt för hela världen om denna förbindelselänk mellan stormakterna i nedrustningsfrågan skulle brytas. Och det är sannerligen icke en fråga bara för USA och Sovjetunionen att SALT-processen fortsätter — det är en fråga för hela världens folk, som känner fruktan för kriget.

Herr talman! Jag vet inte om jag kommer att lyckas i den pedagogiska uppgiften att förklara för Lars Werner varför vi inte kan vara med i den alliansfria rörelsen och inte heller i några andra organisationer eller rörelser av det slaget. Men man skall ju inte ge sig, så låt mig upprepa vad jag sade. Sverige har förbehållit sig rätten att utforma sin egen neutralitetspolitik. Vi känner — för att knyta an till den andra debatten här om neutralitetspolitiken —- inga förpliktelser gentemot några andra än oss själva och vårt ansvar att vara med om att stärka världsfreden. Därför kan vi inte heller engagera oss i en organisation som, om den skall fungera, innebär att dess medlemmar måste eftersträva en samordnad utrikespolitik. Om vi går med i den alliansfria rörelsen kan vi inte längre föra en helt oberoende utrikespolitik. Då måste vi eftersträva att samordna oss med andra länder, som har andra lojaliteter. Det önskar vi inte göra. I stället önskar vi fullfölja den klassiska svenska alliansfria politik som syftar till neutralitet i krig. Det är därför vi inte kan gå med på kommunisternas förslag till svensk utrikespolitik. IT övrigt kan jag efter vad Olof Palme sade i samma ämne men från en annan utgångspunkt bara notera att regeringen och oppositionen i sak är överens om den neutralitetspolitik som Sverige bedrivit i årtionden. Jag hoppas att det inte igen skall återfinnas formuleringar som, utan att detta är avsikten, ändå möjligen kan ge intryck av en annan orientering. Så till frågan om parlamentarisk insyn i den s.k. Telubaffären. Det pågår en granskning i konstitutionsutskottet. I varje fall jag har stor respekt för konstitutionsutskottets oväld. Konstitutionsutskottet har tillgång till alla de handlingar som behövs. Utskottet kan numera — trots att det tidigare inte var någon populär idé — också kalla statsråd och högre tjänstemän att avge vittnesmål. Om det i konstitutionsutskottet — jag talar inte om dess majoritet utan om utskottet — framkommer synpunkter på att man får för litet insyn, är vi naturligtvis beredda att diskutera på vilket sätt man i så fall skall förbättra utskottets insynsmöjligheter. Jag tycker att Olof Palme skall nöja sig med det svaret. Vad gäller Sydafrika och lagen om förbud mot nyinvesteringar sade jag att eftersom beslut i vissa fall har en stor principiell betydelse finns det anledning att nästa gång ett ställningstagande skall ske där principerna ställs på prov ha ett sammanträde med utrikesnämnden. Sydafrikafrågan har också en annan aspekt än den som gäller den svenska nyinvesteringsförbudslagen. Det är riktigt, tycker jag, att vi från de svenska statsmakterna engagerar oss i det som händer i södra Afrika och Sydafrika. Vi bör inte acceptera att konflikterna i södra Afrika sätts in i ett enkelt Öst-väst-perspektiv och får de ideologiska förtecken som det innebär. Vad som pågår är en kamp för mänsklig värdighet, social rättvisa och politiskt oberoende. Zimbabwes befrielse och självständighet var ett verk av det egna folket, men vägen dit underlättades av omvärldens stöd och insikt att det inte var en fråga om hur öst eller väst skulle flytta fram sina positioner. Låt därför Zimbabwe tjäna som exempel och föredöme för utvecklingen även i Namibia och Sydafrika. Fredliga uppgörelser, förhandlingar och val i demokratisk ordning måste vara vägen bort från konfrontation i södra Afrika. Det är i detta perspektiv vi också bör se det starka svenska stödet till frontstaterna, till befrielserörelserna och till det regionala ekonomiska samarbetet i södra Afrika. Apartheidpolitiken i Sydafrika fortsätter att vara ett massivt brott mot de mänskliga rättigheterna, ett hot mot internationell fred och säkerhet, en utmaning mot FN:s auktoritet och en utmaning mot internationell opinion. Trycket från västdemokratierna på Pretoriaregimen att genomdriva grundläggande reformer får inte minska. Om så sker skulle det vara liktydigt med ett moraliskt nederlag. På sikt skulle det också stå i strid mot västs egna intressen i södra Afrika och i tredje världen över huvud taget. De krafter inom Sydafrika som kräver förändring måste känna omvärldens stöd och solidaritet. Skolbojkotterna, strejkerna och raden av protestaktioner under det senaste året visar att dessa krafter växer sig allt starkare. Vi bör ge dem vårt stöd. Det är därför som lagen om nyinvesteringar i Sydafrika har kommit till. Den bör då också tillämpas på ett sådant sätt att den även uppfattas som ett stöd av de demokratiska krafterna i Sydafrika.

Herr talman! I korthet: Det är bra att utrikesministern säger att i framtiden skall frågor av principiell räckvidd som gäller tillämpning av Sydafrikalagen föreläggas utrikesnämnden. Därav följer för det första att fallet Sandvik är en utrikespolitisk fråga av principiell räckvidd. Därav följer för det andra att samråd i utrikesnämnden självfallet borde ha ägt rum i Sandviksaffären. Längre i desavouering av statsministerns hantering av ärendet kan jag icke begära att utrikesministern skall gå. Men han har i sak rätt, och det är icke utrikesministerns utan statsministerns ansvar att kalla utrikesnämnden. Beträffande Telubaffären förhåller det sig på det här sättet. Jag har det största förtroende för konstitutionsutskottet. Det är där tyngdpunkten i granskningen ligger. Men när nu regeringen hade tillsatt en i och för sig mycket oförvitlig ämbetsman att granska statsrådens hantering av denna fråga och det icke är lämpligt att enbart en ämbetsman gör detta, var det naturligt för oss att kräva en parlamentarisk insyn i någon form även i denna utredning. Innan jag krävde detta hade jag naturligtvis noga diskuterat saken med de socialdemokratiska ledamöterna av konstitutionsutskottet, och vi var överens om att hantera frågan på det sättet. Men regeringen har något slags oändlig oförmåga att svara ett enkelt ja på en begäran när den kommer från den socialdemokratiska oppositionen. Alltså säger man att om konstitutionsutskottet begär detta så kunde man tänka sig att gå med på det, i stället för att inse att socialdemokrater i konstitutionsutskottet och deras partiledning är ganska samstämda i sådana här frågor; man bör utgå från det i alla fall. Då har man nått den lilla triumfen att kunna avvisa ett förslag från oss och säga: Om ni kommer tillbaka i andra former, så skall vi kanske i nåder kunna tänkas gå med på saken. Det här är en sådan oerhörd småsak, men det sprider ett drag av tristess över det politiska livet. Jag kanske ändå kunde använda en minut till att säga en principiell sak till när det gäller Telubaffären. Den har att göra med hur man betraktar statsförvaltningen. Det finns en väldig förmåga bland regeringens företrädare här i debatten att skylla ifrån sig på ämbetsmän. Man skyller ifrån sig på dem som skötte företaget Telub, man skyller ifrån sig på departementstjänstemän och lägger över ansvaret på dem som servar regeringen i det dagliga arbetet. Det här tror jag är en väldigt olycklig tendens. Det finns många tecken på att den här regeringen i vissa avseenden låter sig toppridas av ämbetsmän i stället för att regera själv, men i ett parlamentariskt system måste ansvaret vara helt och odelbart. Om tjänstemännen gör något fel så skall statsrådet ta ansvaret. Sedan får han göra upp det bakom lyckta dörrar med resp. ämbetsman som försatt honom i den situationen. Men ansvaret skall han, eller hon, ha modet att själv ta i stället för att i varje läge försöka hitta en syndabock: Den där har inte informerat mig, den där har inte sagt riktiga saker, det där har inte fungerat. Så har jag alltid, efter många år i svensk byråkrati, ansett att vi bör göra. Det är utomordentliga människor som arbetar i svensk förvaltning, med mänskliga skröpligheter som alla andra. Det är utmärkta jobb som de gör åt oss som politiker, och politikerna står ju gärna upp och hurrar för sig själva och hissar flaggan när det går bra. Men när det går dåligt skyller man ifrån sig, och man har verkligen nästan nått nya rekord när det gäller att skylla ifrån sig i den här Telubaffären. Det strider mot min principiella syn på hur förvaltningen i en demokrati bör jobba. De ansvariga politikerna skall ha modet att ta sitt ansvar både när det går bra och när det blåser kalla vindar.